Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter inte kommer att bli allvarligt skakade om jag nöjer mig med en mycket kort redovisning av detta ärende. Det är visserligen också här fråga om en klyfta, och det är ju ett populärt ord som användes flitigt i går. Men naturligtvis är det här inte fråga om en klyfta av samma storlek som den klyfta som så ofta omnämndes i går. Men för de personer som är berörda innebär det i alla fall ett visst problem. Nu är vi naturligtvis tacksamma över att departementschefen i sin proposition har gjort en hel del för att åstadkomma en utjämning i frågan om hur utlandssvenskarna skall ordna undervisningen för sina barn. Propositionen bygger på ett förslag som 1964 års utlandsoch internatskoleutredning lagt fram. I propositionen föreslås att utlandssvenskars barn skall kunna få ordnad skolgång såväl i svenska skolor i utlandet som i skolor här hemma. Som jag sade är det tacknämligt att ett sådant förslag har kommit fram. Men vi som har reserverat oss menar att det tyvärr finns några skönhetsfläckar. Den första gäller högstadieundervisningen. Där hade utredningen föreslagit att det skulle förekomma högstadieundervisning även i de svenska skolorna i utlandet. Departementschefen har nöjt sig med att förklara att sådan undervisning kan komma till stånd i alldeles speciella fall, medan utredningen menade att det skulle kunna ske mera allmänt. Vidare hade — det är den andra skönhetsfläcken — utredningen begärt ett förslag om riksinternatskolorna.

De skolor som nämnts i detta sammanhang brottats ju med stora ekonomiska svårigheter, och det är nödvändigt att de så snart som möjligt får ett besked om hur deras framtid kommer att gestalta sig. I två reservationer har alla de tre borgerliga partierna enat sig. Den första reservationen gäller skolskjutsar vid svenska utlandsskolor. Vi reservanter menar att de svenska barn som går i svenska skolor i utlandet bör vara likställda med de barn som studerar här hemma. När det nu lämnas bidrag till skolskjutsar i Sverige vore det ju också rimligt att de utlandssvenska skolbarnen fick åtnjuta samma förmån. Vi framhåller i reservationen att det är fråga om rätt stora avstånd för många av dessa barn. Det kan bli dyrbart och besvärligt att ordna med skjutsarna till skolan, och därför vore det mycket värdefullt för föräldrarna till dessa barn om de kunde få den hjälp som alla föräldrar här i Sverige får. Vi menar alltså att utlandssvenskarna och deras barn inte skall vara i sämre ställning än om de hade bott i Sverige. Det som gäller skolskjutsarna, som tas upp i reservation nr 1, gäller enligt vår uppfattning också skolmåltiderna och skolhälsovården. Där är det även fråga om att skapa ett rättvist förhållande så att det inte skall vara någon skillnad på de svenska barnen om de går i en skola i utlandet eller här hemma i Sverige. Därför yrkar vi i reservation 2 att riksdagen skall besluta om att statsbidrag skall utgå även till skolmåltider och skolhälsovård vid svenska skolor i utlandet. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman!

Därutöver vill jag säga några ord om reservationerna 4 och 5 vilka berör minoriteterna.

Det andas en brist på förståelse och en brist på generositet som inte riktigt hör hemma i vårt svenska utbildningsväsen. De synpunkter som vi framfört i reserva tionerna 4 och 5 innebär dock relativt små förbättringar för att trygga möjligheterna för föräldrar som har barn inom dessa grupper att få en reguljär skolundervisning till en rimlig kostnad. De får ju ändå satsa en hel del medel själva. Herr talman! Jag ville göra denna kommentar till den generella synen på minoriteterna här i landet. Jag tycker att den är djupt beklaglig. Jag ber alltså att få yrka bifall även till reservationerna 4 och 3.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det råder enighet mellan regeringen och hela utskottet på alla väsentliga punkter. I denna omgång gäller det att i första hand rusta upp skolväsendet utomlands för de svenska barn som går där och påbörja en upprustning av resurserna för dem som har sina barn här hemma. Vad sedan gäller det som det råder skiljaktiga meningar om vill jag, herr talman, säga ett ord om de två problem som tagits fram här. När det gäller frågan om statsbidrag till skolskjutsar och skolmåltider för de barn som skall gå i de svenska grundskolorna utomlands kan man till att börja med anlägga en principiell betraktelse på den frågan. Här hemma är det som bekant så att skolmåltider och skolskjutsar betalas av kommunen. Det är en kommunal angelägenhet. Det utgår som bekant inga speciella statsbidrag härför. Dessa frågor sköter kommunen om inom ramen för sina resurser. Då kan man principiellt ifrågasätta om sådana bidrag bör utgå till svenska skolor utomlands. För det andra vill jag påpeka att i de fall där synnerliga skäl föreligger blir det möjligt att bygga elevhem med statsbidrag för den svenska utlandsskolan. I dessa fall kommer det aktuella problemet att underlättas. För det tredje vill jag framhålla — vilket även utskottsmajoriteten har på pekat — att de administrativa svårigheterna blir markanta när det gäller att klara av skolskjutsfrågan i en stad som Paris. För det fjärde föreligger självfallet också ett ekonomiskt skäl för den intagna ståndpunkten. Beträffande skolgången för barn som tillhör minoritetsgrupper i Sverige vill jag med anledning av herr Wallmarks yttrande bestämt framhålla att jag inte kan se någon småskurenhet i vår inställning till den frågan. Det är en klar, principiell uppfattning som regeringen och utskottsmajoriteten här har, nämligen att det är bäst för dessa barn att gå i den svenska skolan. Den är så generöst utformad att barnen inte torde behöva känna några speciella svårigheter vid en sådan skolgång. Dessutom tillkommer att medel ställs till förfogande för kompletteringsundervisning om den kultur och de förhållanden som råder för de aktuella nationaliteterna. Det finns ett undantag från denna regel. Det gäller Hillelskolan, och jag anser mig inte behöva närmare utveckla varför vi anser oss kunna göra det undantaget.

Herr talman! Det var väl ändå inte alldeles riktigt när statsrådet Moberg här sade att inga speciella statsbidrag till skolskjutsar och skolmåltider utgår utan att kommunerna skall sköta dessa frågor. I själva verket har ju bidragen till skolskjutsar och skolmåltider bakats in i skatteutjämningsbidraget. När vi i andra sammanhang har gjort framställningar till statsmakterna har vi mötts av det argumentet att vi inte kan kräva speciella statsbidrag eftersom dessa redan är inbakade i skatteutjämningsbidraget. Det utgår alltså i realiteten statsbidrag till skolskjutsar och skolmåltider för de ungdomar som har sina föräldrar i Sverige och bedriver studier vid svenska skolor. Vi an ser därför att rättvisan mot skolbarnen i utlandet som ju inte kan få förmånen av något skatteutjämningsbidrag kräver att ett rimligt statsbidrag ges.

Herr talman! Det var av tidsskäl som vi avstod från att kommentera alla de delar — och det gäller ju huvudpunkterna — där utskottet är helt överens med departementschefen. Det kanske förtjänar att understrykas här. Om statsrådets synpunkter på reservationerna 1 och 2 har herr Andersson redan yttrat sig, varför det inte finns något mer att tillägga på den punkten. Statsrådet Moberg ville beträffande minoriteterna bestämt avvisa min karaktäristik av regeringens inställning till problemen. Han menar att den svenska grundskolan är så generös till sin allmänna karaktär att man inte bör ha några bekymmer med att placera sina barn där. Det är alldeles uppenbart att det finns grupper av människor som har en viss önskan att placera sina barn i särskilda skolor och även gör det med stora uppoffringar. Det avlastar det allmänna skolväsendet kostnader i motsvarande mån. Jag ifrågasätter över huvud taget om den berömda valfriheten som vi diskuterar inte skall få finnas även på detta område. Om nu föräldrarna hellre vill ha sina barn i särskilda skolor, borde inte vi då kunna kosta på oss att ha en så generös inställning att vi medger bidrag som i stort sett motsvarar kostnaderna för barn i andra skolor. Det är den generositeten jag efterlyser. Att den saknas menar jag beror på en dogmatisk inställning.
Herr talman! Jag tycker herr Axel Andersson i sitt inlägg bekräftade vad jag sade, nämligen att det inte utgår några speciella statsbidrag till skolskjutsar och skolmåltider. Innebörden av skatteutjämningsreformen är ju att kommunen får ett totalt bidrag. Sedan är det kommunens sak att bedöma vilka angelägenheter inom bidragets ram som man skall använda dessa pengar till. Jag ser där fortfarande ett principiellt hinder, med den utformning som vi har givit reformen, mot att ge specifika bidrag till dem som går i skolan utomlands. Vad herr Wallmark beträffar vidhåller jag min uppfattning att det inte är någon småskurenhet i vår principiella uppfattning. Jag är övertygad om att valfriheten för ungdomarna blir större om de går i en svensk grundskola. De har möjligheter, som jag förut sade, att få de speciella önskemålen om de nationella synpunkterna tillgodosedda genom kompletteringsundervisning.

Herr talman! Jag står som ensam motionär i ett av de ärenden som behandlas i föreliggande utlåtande. Min ensamhet är dock inte värre än att jag befinner mig i utomordentligt gott sällskap, eftersom motionen anknyter till en reservation av fru Alva Myrdal i den utredning som ligger till grund för propositionen. Fru Alva Myrdal är ju en klartänkt person. Hon hör inte heller till dem som brukar beskyllas för nationell trångsynthet. Hon har tagit de fulla konsekvenserna av den principiella inställning som statsrådet Moberg deklarerat på regeringens vägnar när det gäller särskolor för religiösa minoriteter. Om man hävdar synpunkten att vi skall ha en skola för alla och att olika speciella önskemål skall kunna tillgodoses på annat sätt, är det inte rimligt att i ett särskilt fall acceptera statligt stöd åt en religiös särskola. Den synpunkten har fru Myrdal hävdat. Den har också fått stöd av åtskilliga remissinstanser. Jag har funnit det angeläget att ytterligare understryka denna synpunkt genom ett yrkande att utskottet skulle ha uttalat sig för en successiv avveckling av statsbidraget till den judiska särskolan, Hillelskolan. Statsrådet Moberg säger att det behövs ingen särskild motivering för att man här har gjort ett särskilt undantag från regeln. Åjo, det skulle nog behövas en motivering. I själva propositio nen har departementschefen funnit det angeläget att anföra en motivering. Det heter där att frågan »bör bedömas under hänsynstagande till en lång historisk utveckling som innebär att ett folk parallellt med sin anpassning till vårt och andra västerländska samhällen funnit angeläget och lyckats med att bevara en nationell och kulturell identitet». I fortsättningen säger statsrådet att denna strävan måste respekteras. Det där låter ju utomordentligt sympatiskt och bra. Men för det första är uttalandet vilseledande, eftersom det ingalunda förhåller sig så, att medlemmar av det judiska folket generellt skulle vara angelägna om en så extremt segregerad undervisningsform som den som tillämpas i Hillelskolan. Inom det judiska folket har det alltid funnits och finns alltjämt olika åsikter om hur långt man bör driva anpassningen respektive strävandena att hävda religiös och kulturell särart. För det andra skulle ju uttalanden av denna art lika väl kunna göras om andra religiösa minoriteters krav på siatsbidrag till särskolor.

Det skulle också ha låtit mycket bestickande och bra. Vad som är betänkligt i denna fråga är ju att man ändå skapar ett slags prejudikat som på längre sikt kan komma att åberopas av andra religiösa minoriteter. Man kan på det sättet glida in i ett tillstånd av ett på olika sätt segregerat skolsystem som skulle stå i strid med allmänna demokratiska jämlikhetsprinciper på detta område. Om man intar denna principiella inställning och vill ta konsekvenserna därav, innebär det verkligen inte någon trångsynthet. Det är fullt möjligt att kombinera denna hållning med en utpräglad generositet gentemot religiösa och nationella minoriteter i andra former. Man kan mycket väl tänka sig att vi så småningom får stora statsbidrag till dessa minoriteters religiösa och kulturella aktiviteter och former av undervisning vid sidan av den obligatoriska skolan. och att man på det sättet tillgodoser behovet av valfrihet. Jag har för min del i andra sammanhang hävdat att vi bör överväga möjligheterna att föra en sådan minoritetspolitik. Jag har därvidlag också fått stöd från högerhåll, men det förefaller som om högern inte riktigt tänkt igenom konsekvenserna av sin linje i det här avseendet. Utskottet har inte velat bifalla mitt motionsyrkande. Man =: understryker dock den principiella synpunkten. Jag har förståelse för att utskottet funnit det besvärande att desavuera departementschefen. Jag har också förståelse för att departementschefen funnit det svårt att göra något åt ett statsbidrag som existerade vid hans ämbetstillträde. Men jag vore tacksam om utskottets ärade talesman ville klargöra att den ståndpunkt man intagit inte innebär någon definitiv bindning till tanken på fortsatt stöd till Hillelskolan utan att man är öppen för en omprövning längre fram. Uttalandet i propositionen kan nämligen möjligen läsas som en definitiv bindning. Å andra sidan förefaller utskottets ställningstagande till högermotionen innebära att man inte vill binda sig bestämt. Jag vore alltså tacksam för ett klargörande på denna punkt, och jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Björk beskyller oss för att vara inkonsekventa. Det står herr Björk fritt att tycka och tänka vad han vill. I kammaren är han, såvitt jag för står, ensam om sin uppfattning. I varje fall finns det ingen i statsutskottet som har delat hans uppfattning. Därför skall jag inskränka mig till att — när herr Björk talar om att det finns risk för prejudikat och samtidigt försöker ge sken av att han har en allmänt generös inställning — citera några rader ur herr Björks motion. Han säger: »Det stora flertalet familjer av judiskt ursprung har uppenbarligen ingen avsikt att placera sina barn i Hillelskolan eller skolor av motsvarande typ.» De går alltså i ordinarie skolor. Sedan kommer slutsatsen: »Stödet av denna skola framstår sålunda som en diskriminering till förmån för en minoritet inom en minoritet.» Självfallet har vi bråttom när vi skriver våra motioner. Motionstiden är inte tillräckligt lång — det håller jag med om — men sådana våldsamma kullerbyttor väntade jag mig inte att herr Björk skulle ägna sig åt. Skall detta kallas för en diskriminering, när de judiska familjerna har valfriheten att placera sina barn antingen i Hillelskolan eller i den ordinarie skolan! Det är väl bara herr Björk som riktigt förstår vad han menar i detta sammanhang. Och vad rör de allmänna demokratiska principer han åberopar tycker jag att utskottet — även om dess majoritet enligt min mening har varit för snål — i sin allmänna principiella inställning har handlat helt korrekt.

Herr talman! Jo, herr Wallmark, det borde inte vara så svårt att förstå denna formulering. En »diskriminering» kan vara både positiv och negativ. Det är här fråga om en »positiv diskriminering» gentemot en minoritet inom en minoritet. Samtidigt är det fråga om en negativ diskriminering av alla andra religiösa minoriteter, vilka icke ges motsvarande förmåner. Detta är alltså helt klart. Det krävs inga som helst kullerbyttor för att förstå vad det handlar om.

Herr talman! I föreliggande utlåtande, som avser anslag för täckande av merkostnader för löner m.m. under nästa budgetår, råder inte några delade meningar beträffande punkterna 1 och 2. I samband med löneanslagen behandlas emellertid några motioner, som avser åtgärder för att successivt avskaffa den s.k. dyrortsgrupperingen. I anledning av motionerna föreligger reservationer från centerns och folkpartiets representanter, som anser att riksdagen bör uttala sig för att frågan om lönegrupperingens avskaffande bör aktualiseras i samband med kommande löneförhandlingar, avseende tiden efter nuvarande avtalsperiod. Dyrortsgrupperingen har varit en fråga som ofta återkommit i kammarens protokoll under många år. Systemet infördes redan 1919 i form av en femgradig skatteskala och påbyggdes 1922, då sju dyrortsgrupper infördes för de statsanställda tjänstemännen. Avsikten med systemet skulle vara att åstadkomma en kompensation för de geografiskt sett olika levnadskostnaderna. Efter hand som levnadskostnaderna utjämnades mellan olika orter och man tog större hänsyn även till s.k. avståndskostnader har motivet för systemet urholkats. Kritiken mot systemet har varit stark från löntagarna ute i landet. Undan för undan har också delar av systemet slopats, så har skett vad det gäller skatter, bostäder och hyror. Vi har nu kvar endast en lönegruppering i tre ortsgrupper. Ortsgrupperingsutredningen föreslog redan 1957 i princip att ortsgrupperingen skuile slopas. 1958 års B-riksdag begärde att en prisgeografisk undersökning skulle genomföras för att ge underlag för frågans bedömning i fortsättningen. Regeringen uttalade i en proposition år 1963 att syftet med den då igångsatta prisgeografiska dyrorts undersökningen skulle vara att få underlag för en revision av systemet. Denna undersökning redovisades i december 1965, och den bekräftade vad de flesta antog redan tidigare, nämligen att motiven för dyrortssystemet ej längre fanns. Skillnaden i levnadskostnader var obetydlig. Inte mindre än 90 procent av befolkningen bor i kommunblock med indextal mellan 940 och 1060 där Stockholm har 19000. Detta innebär endast en variation på ungefär 6 procent från stockholmssiffrorna. Ett flertal orter i lägre ortsgrupp än Stockholm har enligt undersökningen högre levnadskostnader. Genomsnittet för landet ligger också högre än kostnaderna i stockholmsområdet. Den kvardröjande lönegrupperingen saknar således berättigande. Allt tillgängligt material talar för att den borde slopas. I uttalanden från fackföreningsmöten ute i landet krävs att den avvecklas. En samstämmig kör av landsortstidningar understöder detta krav. Den kvarvarande lönegrupperingen vållar irritation i förhandlingar, bidrar till en ofruktbar dragkamp mellan storstad och landsort och motverkar en sund balans mellan olika orter. Man frågar sig varför vi då har den kvar. Lönegrupperingen är numera en fråga som arbetsmarknadens parter har att ta ställning till. Det hade givetvis varit bäst om denna fråga hade avvecklats innan riksdagen överlämnade dessa ärenden till avtalsverket och riksdagens lönedelegation. Det har visat sig vara förenat med betydande svårigheter att få upp frågan till behandling och lösning vid de förhandlingar som pågått, även om årets förhandlingar i motsats till fjolårets kunnat redovisa en mindre framgång. Eftersom det ur allmän synpunkt är angeläget att lönegrupperingen avvecklas snarast möjligt, anser vi det lämpligt att riksdagen gör ett sådant uttalande. Riksdagen kan inte vara förhindrad att göra detta. Eftersom det är riksdagen som beslutat om systemet kan den också, när tiden är mogen, uttala att systemet bör avvecklas. Herr talman! Jag ber alltså att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Med anledning av den reservation som är fogad till detta utlåtande får jag i största korthet framhålla följande. Frågan om ortsgrupperingen är sedan 1961 en förhandlingsfråga mellan arbetsmarknadens parter. När det gäller staten är det ju numera riksdagens lönedelegation som av riksdagen fått fullmakt att ta ställning i avtalsfrågor och göra principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingar. Det måste därför anses oriktigt att riksdagen gör sådana uttalanden som föreslås i reservationen. Det skulle innebära att man föregriper och binder sitt eget organs handlingsfrihet. När det gäller själva sakfrågan har det ju senast vid den i vår träffade avtalsuppgörelsen för statens löntagare gjorts en inte oväsentlig justering av spännvidden mellan ortsgrupp 3 och ortsgrupp 5. Justeringen innebär att spännvidden, som var cirka 12 procent innan avtalet träffades, nu är nere i någonting mellan 10 och 11 procent. Detta visar ju att parterna har Öögonen på problemet. Den statliga sektorn ligger väl framme i denna fråga med — som jag nyss erinrade om — en spännvidd mellan högsta och lägsta ortsgrupp på något över 10 procent efter den senaste avtalsuppgörelsen. Man kan som jämförelse nämna att spännvidden på den privata sektorn är cirka 24 å 25 procent, dvs. mer än det dubbla. Därför kanske man skulle vilja hemställa till reservanterna att de i första hand ägnar sitt intresse och sina krafter åt det område där frågan utan tvekan är mest brännande. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Herr Bertil Petersson sade att spännvidden inom det privata löneområdet är betydligt större än inom det statliga, och han nämnde siffran 24 å 25 procent. Jag har i min hand en undersökning som visar spännvidden i löner mellan ortsgrupperna 3 och 5 under åren 1965, 1966 och 1967 för manliga industriarbetare. Totalt för samtliga industrigrupper låg spännvidden år 1965 vid 15,9 procent, år 1966 vid 14,9 procent och år 1967 vid 13,5 procent. För det första är det alltså inte den stora spännvidd på detta område som man har velat göra gällande i debatten, och för det andra är spännvidden i krympande. Det hade, vidhåller jag, funnits anledning för riksdagen att nu göra ett uttalande som medverkade till att dyrortssystemet snarast möjligt avvecklades. Det skulle också påskynda en utjämning av spännvidden på det privata fältet. När man har ett system som i utredningar konstaterats vara omotiverat och när ingen vill försvara detta system, då frågar man sig: Varför skall man ha det kvar? Vore det då inte bättre att hjälpa till och göra ett uttalande som stöder förhandlingsparterna och påskyndar avvecklingen?

Herr talman! Låt mig först säga till herr Johan Olsson att en minskning av spännvidden kostar pengar. Dessa skall tas inom ramen för de tillgängliga resurserna. Ur denna synpunkt anser utskottet att det är riktigt att det är en förhandlingsfråga. Det är parterna som har att dela resurserna inom den ram som står till förfogande, och de bör ha möjlighet att påverka fördelningen. Det borde egentligen inte vara mycket att diskutera. Sedan talade herr Johan Olsson om spännvidden och hävdade att den var betydligt mindre än som framgick av de siffror som jag anförde. Jag har fått mina uppgifter från tillförlitligt håll. Att vi har olika uppgifter kan bero på att herr Olsson tar ut vissa grupper och inte har hela fältet med i bilden. Det torde vara orsaken till att vi hamnar på olika siffror. Här föreligger alltså inom den enskilda sektorn en spännvidd som är ungefär dubbelt så stor som inom den statliga. Jag tycker, herr Olsson, att om man från centerpartiets och exempelvis från herr Olssons sida är verkligt intresserad av denna fråga skulle man kunna börja närmare än hos staten att arbeta för denna sak. Om jag inte är felunderrättad, är herr Olsson själv företagare och driver rörelse. Hur skulle det vara om herr Olsson uppvaktade sig själv som företagschef i denna fråga och hemställde om att man genomförde en reform i hans företag? Jag är övertygad om att det skulle uppskattas. Det finns ytterligare eit arbetsfält som ligger nära till för centerpartiet. En av landets, i varje fall Norrlands, största företagschefer är centerpartiets egen partiordförande. Hur skulle det vara om man från centerpartiet tog en diskussion med honom och vidtog konkreta åtgärder i denna fråga? Det skulle utan tvekan ge en betydligt större tyngd åt centerpartiets agerande. Såsom ni nu framträder får ni förlåta, om man har en känsla av att vad som sägs är bara ord och valtaktik.

Herr talman! Vad siffrorna beträffar går det att kolla dem senare. Jag har fått dem från upplysningstjänsten, granskat dem och funnit att de är rele vanta. Den grupp som jag omnämnde innefattade samtliga industrigrupper, och det är en betydande del av den enskilda arbetsmarknaden. Vi har en något större spännvidd på ett annat område, och det gäller byggnadsoch anläggningsverksamhet, men det är ju känt att spännvidden där varit större på grund av bristen på byggnadsarbetare inom stockholmsområdet under ett tidigare skede. Men inte heller där är spännvidden särskilt stor. Den ligger på 18,7 procent det senaste året, och den är i dalande. Det görs faktiskt en del även på den enskilda sektorn när det gäller att minska spännvidden. När det gäller mitt eget företag är herr Bertil Petersson välkommen upp att se och kan då konstatera att vi ligger högre än vad det avtalsenliga löneläget är inom ortsgrupp 3. Det är alltså en medverkan till att utjämna denna skillnad, herr Petersson. Vad gäller övriga företag kan vi lägga den synpunkten på det hela att om vi kunde förstärka näringslivet ute i landsorten, t.ex. med utflyttning från storstäderna och effektiv lokaliseringspolitik skulle det medverka till en utjämning, men staten bör här gå före med gott exempel. Det är ingen som försvarar dyrortsgrupperingen. Varför har vi den då kvar? Det här är en förhandlingsfråga, men det går inte att krypa bakom den saken, ty om riksdagen en gång infört detta system borde man också medverka till att det avvecklas så snart som möjligt.

Herr talman! Det är väl ändå statens förhållanden vi diskuterar här i dag och inte det privata näringslivets. Herr Petersson åberopade i förra veckan Statstjänstemannaförbundet i debatten om den statliga kontorsbyggnaden på Östermalm. Vi kanske kan åberopa Statstjänstemannaförbundet i dag också. Jag vill fråga herr Petersson om han även i dag vill ansluta sig till förbundets uppfattning i dess uttalande att staten inte har visat något intresse för borttagande av dyrortsgrupperingen. Det kan väl heller inte finnas något hinder för en representant från centerpartiet som är anställd i statens tjänst att visa intresse för frågor som omfattas av en betydande del av de statstjänstemän som här berörs. Vi får heller inte glömma att för de högst avlönade statstjänstemännen gäller ingen dyrortsgruppering. Jag vill ansluta mig till vad herr Johan Olsson anfört om rimligheten av att staten verkligen behandlat den aktuella frågan innan den hänsköts till ett särskilt organ. Jag kan förstå att det är en kostnadsfråga. Men jag kan inte förstå att det skulle finnas något hinder för riksdagen att i ett uttalande ansluta sig till de här tankegångarna sett mot bakgrunden av att man från statstjänstemannahåll förklarat att staten inte visat något intresse. Jag kan inte finna något skäl mot ett uttalande från riksdagen att vi för vår del kan ansluta oss till den principen att dyrortsgrupperingen bör helt avskaffas.

Herr talman! Till bankoutskottets utlåtande nr 38 har jag ensam dristat mig att avge en reservation, som jag med några ord vill motivera. Jag vill samtidigt också göra några reflexioner till majoritetens utlåtande. Utlåtandet har som rubrik »åtgärder för skydd åt vissa hemmamarknadsindustrier». Från högerpartiets sida har vi med oro följt utvecklingen inom de industrigrenar som är starkt hotade till sin existens av den alltmer svällande importen från de s.k. låglöneländerna. Vid 1967 års riksdag förelåg högermotioner om vidtagande av åtgärder inom ramen för vår handelspolitik till skydd för våra hotade industrier och den därigenom vikande sysselsättningen.

Det är ju uppenbart att konkurrens på så olika villkor helt enkelt måste få ödesdigra följder för den missgynnade parten, med driftsnedläggelser och arbetslöshet i sitt släptåg. Vad har då regeringen gjort, och vad ämnar den göra i detta fall? Vad den har gjort är inte så särskilt mycket. Visserligen har man låtit kommerskollegium göra en översyn av den s.k. lågprisimporten på konfektionsvaruområdet, och enligt vad som upplysts har förhandlingar inletts med Jugoslavien. På frågan om vad man ämnar göra synes svaret för dagen vara ganska ovisst. Ekonomiminister Wickman sade i sitt förstamajtal i Borås att man kan komma att anpassa importpolitiken till den nuvarande textilkrisen. Han menade att påfrestningarna på textilindustrin i dag är så exceptionella att regeringen nu aktivt prövar möjligheterna att anpassa importpolitiken så, att utvecklingen kommer under kontroll och ger samhället och företagen möjlighet till rådrum. Det var alltså statsrådet Wickmans ord i det talet. Handelsminister Lange lämnade i andra kammaren den 16 maj — alltså för ett par veckor sedan — svar på en interpellation och en enkel fråga. Han sade då bl.a. att konfektionstillverkning, som kunde bedrivas av lågavlönad arbetskraft med relativt små investeringar och intensivt utnyttjande av kapitalinsatser, ingalunda vore enbart beklaglig. Statsrådet pekade därvid bl.a. på den pristryckande effekten på textil produkterna. Vidare påpekade statsrå det att den svenska textilindustrin under en tid åtnjutit ett högre tullskydd än övrig industri. Andrummet hade, sade statsrådet, utnyttjats för strukturrationalisering samt anpassning av produkter och marknadsinriktning. Situationer kunde, framhöll statsrådet vidare, uppkomma, vilka gjorde det berättigat med tillfälliga avsteg från Sveriges handelspolitiska linje. Härefter berörde han beredskapssynpunkter på textil. och konfektionsindustrin för att avslutningsvis sammanfatta sin synpunkt sålunda, att erforderliga åtgärder borde utformas som positivt produktionsstödjande snarare än konkurrensskyddande. Vilka åtgärder som kan komma att vidtagas finner jag oklart mot bakgrunden av de olika uttalanden som regeringens företrädare här har gjort. Jag tycker inte att det är att ta till överord när jag i min reservation säger, att regeringspolitiken på området präglats av stor tveksamhet och passivitet. Såsom också framgår av reservationen är jag inte inställd på att påkalla åtgärder som verkar störande på våra handelspolitiska förbindelser, och jag framhåller även att ingångna avtal förpliktar till återhållsamhet i denna del.

I fråga om tillförseln är vår produktions andel nere i cirka 40 procent av vissa sortimentsgrupper, och av totalimporten kommer knappt 10 procent från icke lågprisländer. En jämförelse mellan januari och februari månader 1967 och samma månader i år visar en totalökning av importen av konfektionsvaror med cirka 16 miljoner kronor, varav lågprisländernas andel är 10,6 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten förlitar sig — förutom på arbetsmarknadspolitiska åtgärder — på att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet, som det heter, följer utvecklingen och kommer att överväga vilka ytterligare åtgärder som förhållandena på området kan föranleda till. Jag kan inte mot bakgrund av den ringa aktivitet som under det gångna året visats från det hållet, trots den utveckling med företagsnedläggelser och arbetslöshet som fortgått och som troligen kommer att fortgå, ansluta mig till detta »förlitande». Herr talman!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

Herr talman! Som motionär skall jag be att få lägga litet lök på laxen när det gäller herr Enarssons framställning. Redan i fjol slog några motionärer larm om den tilltagande importen från låglöneländer vilken hotade att slå ihjäl — jag tvekar inte att använda det uttrycket — svenska företag, framför allt inom textilindustrin. Vi ville införa vissa sådana restriktioner för importen, som skulle gå att förena med våra internationella åtaganden. Bankoutskottet satte i fjol upp kalla handen under hänvisning till att de genom importen frigjorda produktresurserna kunde användas på ett sätt som bättre tjänade samhällsekonomin. Utskottet tillfogade att man finge söka bot för de omställningsproblem som kunde komma att uppstå genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och genom andra trygghetsfrämjande åtgärder. I år har samma motionärer icke aktat för rov att återkomma, trots den dåliga lyckan i fjol. Vi har all respekt för den liberala handelspolitik som bedrivs. Vi har utan vidare accepterat alla de tullsänkningar som har ägt rum inom ramen för EFTA och GATT. Vi vill dock inte att viktiga svenska företag och dessas anställda i onödan skall "offras på principernas altare. Handels politiken måste vara pragmatisk, inte dogmatisk. Vi vill att vårt land skall tillvarataga de möjligheter, som finns — dessa är dock till följd av vårt lands internationella åtaganden begränsade — att i någon mån hejda den svällande importen från låglöneländerna, en import som har ren dumpingkaraktär. Jag tvekar inte att uttala det ordet. Av politiska skäl är det dock, det vet jag sedan gammalt, förenat med mycket stora vanskligheter att använda de möjligheter, som antidumpinglagstiftningen erbjuder. I år kan motionärerna glädjas åt att bankoutskottet har börjat komma till klarhet, åtminstone viss klarhet, och visar större intresse för våra propåer.

Reservanten, herr Enarsson, talar om Kungl. Maj:ts tveksamhet och passivitet. Jag vill stryka under detta. Kungl. Maj:t har på detta område haft svårt att få ändan ur vagnen, om detta respektlösa uttryck må tillåtas — jag kanske inte skulle ha sagt Kungl. Maj:t utan Kungl. Maj:ts regering, det hade då låtit vackrare. Redan vid remissdebatten i januari lovade herr Lange, för den delen också herr John Ericsson, som bekant bördig från Kinna, att vidtaga lämpliga åtgärder. Liknande löften har givits av varje statsråd som under året har besökt Borås. Men det är tydligen lång väg mellan Borås och kanslihuset. Det tar lång tid innan impulserna som har kommit från Borås har fått någon effekt i kanslihuset. I ett nyligen avlämnat interpellationssvar har chefen för handelsdepartementet deklarerat sin vilja att medverka till åtgärder för att temporärt mildra trycket på den svenska textiloch konfektionsindustrin. Regeringen har omsider — jag understryker omsider — beslutat tillkalla en utredning. I detta fall undrar jag med tanke på allt tidigare motstånd, om jag inte skulle kunna få citera satsen: »När djävulen ville att ingenting skulle ske, satte han till den första kommittén» — detta sagt utan några personliga hänsyftningar. Regeringen har dessutom tagit upp resonemang med Jugoslavien och aviserat ett sådant med Hongkong. Det är i och för sig gott och väl. De flesta västeuropeiska länder har sedan länge begagnat sig av möjligheterna att i viss mån stoppa upp importen av textilvaror från Hongkong. Men, herr talman, textiloch konfektionsindustrin befinner sig i en högst allvarlig akut kris. Det skildrades bl.a. av herr John Ericsson i årets remissdebatt. Skall denna industris fortbestånd kunna räddas, fordras omedelbara och resoluta åtgärder inom den begränsade ram, som vi till följd av våra internationella åtaganden kan röra oss inom. Det går inte längre att klara arbetslösheten inom textilindustrin enbart genom omskolning. Genom regeringens långdragna behandling av ärendet är höstsäsongen redan, åtminstone till en del, spolierad för åtskilliga företag, vilkas försäljning har lidit avbräck av låglöneländernas offensiv på den svenska marknaden. De utländska kollektionerna för hösten har redan i stor utsträckning sålts. Speciellt yllekonfektionen är allvarligt hotad. Det skulle vara all anledning för riksdagen, anser jag, att sätta litet råg i ryggen och fart på benen hos regeringen. I längden är det till gagn för alla, även konsumenterna, att vi har kvar en svensk textiloch konfektionsindustri i Sverige. Vi har endast begärt temporära åtgärder, ingenting annat. Vi har också tänkt oss att man skulle titta inte bara på textiloch konfektionsindustrin utan även på en del andra industrier som är hotade, såsom läderindustrin, möbelindustrin m.fl. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Jacobsson talade om en viss potentat. Nu tillsattes det ju kommittéer långt innan socialdemokraterna kom i regeringsställning. Vem som tidigare var allierad med den där potentaten skall jag låta vara osagt, men herr Jacobsson kanske kan dra slutsatserna själv. I detta bankoutskottets utlåtande avstyrks några motioner som bl.a. syftar till att importkvoteringar bör införas för vissa textilprodukter. En ensam högerman av de tre, som finns i utskottet, har reserverat sig till förmån för ett par av motionerna, och en ensam centerpartist har avgett ett särskilt yttrande i en till motionerna positiv anda utan att fördenskull kunna förmå sig att tillstyrka motionerna. Bortsett från de nämnda särmeningarna har utskottet blivit enigt om att nu gällande ordning för den svenska handelspolitiken bör bibehållas. Utskottet har självfallet klart för sig de svårigheter, som importen av vissa textiloch konfektionsvaror kan ha vållat först för delar av den svenska textilin dustrin och sedermera även för konfektionsindustrin. Principiellt måste som riktlinje för handelspolitiken gälla att vi skall koncentrera oss på de industrigrenar, där vi är konkurrenskraftiga gentemot utlandet — den tanken ligger också till grund för de internationella avtalen på detta område. Om utlandet kan producera billigare än vi, blir importen konsumenterna till fördel både genom att de kan köpa billigare utländska varor och genom att importen pressar priserna för den inhemska industrin. På motsvarande sätt kan den svenska industrin göra tillvaron besvärlig för utländska producenter i deras hemländer när det gäller andra produkter. Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att sysselsättningssvårigheter kan uppkomma i Sverige om den utländska konkurrensen blir alltför hård. Då får det åligga myndigheterna att bedöma om de utländska försäljningsframgångarna beror på en i verkligheten bättre konkurrenskraft eller på speciella åtgärder av typen »dumping». I det förra fallet torde man få konstatera faktum och inrikta sig på att genom aktiva arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder bereda friställd arbetskraft alternativa sysselsättningsmöjligheter och en ny användning för industrilokaler och maskiner. Om den utländska konkurrensen underlättas genom dumping-åtgärder eller subvetioner, finns det ju vissa möjligheter att höja tullarna. Vidare finns enligt de internationelia avtalen möjligheter att i klart avgränsade och utredda fall vidta importbegränsande åtgärder när det gäller import från lågprisländerna. Dylika åtgärder bör dock utformas så att internationella komplikationer i möjligaste mån undviks. Som framhålls i utlåtandet har överenskommelse träffats med Syd-Korea och förhandlingar har inletts med Jugoslavien. Enligt utskottsmajoritetens mening finns det därför inte anledning att riksdagen i dag skulle besluta om längre gående åtgärder. Det måste samtidigt understrykas att utskottet i flera avseenden kan hysa förståelse för de bevekelsegrunder som ligger bakom motionärernas förslag. Som jag konstaterade i början är dock utskottet med ett och ett halvt undantag sams i detta ärende. Herr talman! Med det sagda vili jag yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Eftersom jag är bosatt på en ort, som i hög grad har drabbats av lågprisimport av textilvaror och konfektion, vill jag något motivera varför jag kommer att rösta med utskottsmajoriteten, trots att mina synpunkter i stort sett överensstämmer med dem som herr Gösta Jacobsson här har framfört. Enligt min mening måste man, även om man är anhängare av en liberal handelspolitik, räkna med att situationer kan uppkomma där avsteg måste göras. Det kan naturligtvis först och främst vara fråga om ren dumping. I sådana situationer är väl de allra flesta överens om att importbegränsande åtgärder kan vara motiverade. Men detsamma kan vara fallet, anser jag, även vid andra former av lågprisimport. Skillnaden mellan dumping och icke dumping är ju för övrigt som bekant flytande, Vi har sett att åtminstone viss lågprisimport delvis har möjliggjorts genom valutaåtgärder, som visserligen är fullt lagliga, men som från vår synpunkt står nära till att kunna betecknas som manipulationer.

Vi bör också ha klart för oss att om vår hemmaindustri skulle slås ut genom denna lågprisimport, så kommer det inte att dröja länge förrän priserna på importvarorna stiger i den takt som det då för oss ogynnsamma marknadsläget medger säljarna. Vi kommer då att få betala för de kortsiktiga vinster vi gjorde genom att utnyttja lågprisimporten. Även beredskapsskäl, som berörts i tidigare inlägg i debatten, har sin betydelse i sammanhanget. Jag menar alltså, herr talman, att vi skall som herr Gösta Jacobsson anförde gärna köra på experterna och de bestämmande i kanslihuset med att här är fara å färde. Det är inte möjligt att alltför länge töva med åtgärder. Visst kan de utredningar som satts i gång också försena åtgärderna! Jag tycker emellertid att utskottsmajoriteten i sitt utlåtande har gjort en så positiv skrivning i förhållande till motionerna och så pass klart uttalat sig för de åtgärder som kan visa sig nödvändiga — även klara importrestriktioner — att jag i dagens läge är beredd att rösta för utskottets förslag. Men jag förbehåller mig givetvis all rätt, om åtgärder inte vidtas trots att de framstår som oundgängliga och angelägna, att återkomma med de förslag som jag kan anse vara motiverade. Herr talman, jag kommer alltså för min del att rösta för utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill endast för herr Åke Larsson påpeka, att vi motionärer inte begär någon total helomvändning inom den svenska handelspolitiken. Tvärtom accepterar vi den som den är i princip. Vi begär endast att regeringen temporärt skall vidta de åtgärder som erfordras för att klara den akuta krisen för i första hand textiloch konfektionsindustrin med arbetslöshet och friställning som följd. Herr Åke Larsson hänvisar till att anordningar för hindrande av dumping skulle vara en framkomlig väg. Men som jag sade redan i mitt första anförande vet man av erfarenhet att användandet av antidumpingtullar är ett tveeggat svärd och i regel förorsakar rent politiska komplikationer gentemot de speciella länder som utsätts därför. Jag har icke på något sätt gjort gällande att djävulen var en person som figurerade speciellt i utredningar, tillsatta av den socialdemokratiska regeringen. Djävulen kanske var en högst borgerlig uppfinning! Jag vill sluta med att säga att det nu inte går att dröja längre. Halvhjärtade och fördröjande åtgärder är det inte stor glädje med. Vad som skall göras skall göras omedelbart.

Herr talman! Apropå den borgerliga uppfinningen med djävulen kan jag hålla med herr Jacobsson, ty utredningar var ju tillsatta redan på den tiden då det var borgerlig regering. Men han använde uttrycket i samband med den utredning, som enligt vad handelsministern sagt skall tillsättas för att utreda de speciella frågor som gäller TK-industrin och som vi diskuterade. Det var därför som jag påpekade att djävulen fanns även på den tid då det var borgerlig regering. Här har uteslutande talats om vad importen har åstadkommit. Men det förekommer också en ganska avsevärd export från landet, vilket man liksom har tappat bort i detta sammanhang. I det svar som herr Lange gav häromdagen i andra kammaren nämner han en hel del om hur exporten har utvecklats. För att få litet jämnvikt med anledning av vad som har sagts här förut skall jag be att få citera några siffror ur hans utlåtande som belyser denna utveckling. Han säger: »År 1959 utgjorde vår totala export av textiloch konfektionsvaror något mer än 200 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner kronor var konfektion. Under hela 60 talet har den årliga genomsnittliga exportökningen överstigit 15 procent. Varugruppen färdiga kläder har i genomsnitt ökat med hela 23 procent årligen. Den totala TK-exporten förra året nådde det aktningsvärda beloppet av 680 miljoner kronor. Exporten av textilvaror ökade då i runt tal 440 miljoner kronor, och exporten av konfektion till 240 miljoner kronor.» Herr Lange menar i sitt uttalande att stora delar av TK-industrin därmed har visat sig besitta betydande anpassningsförmåga och livskraft. När man talar om den svällande importen tycker jag att man kan ta med i bilden att vi i detta sammanhang också har en betydande export, som belyser vår textilindustris livskraft. Jag håller med om att läget är allvarligt på detta område. Men man säger att regeringen här har varit passiv och tveksam. Kan man påstå det? Den har ju vidtagit åtgärder — vi har Koreaexemplet — och man håller på och förhandlar. Man har också förklarat sig beredd att vidta åtgärder, om det anses nödvändigt. Det är inte passivitet, det är ju aktivitet! Jag tror att vi på något mystiskt sätt förväxlar de här två orden.

Herr talman! Herr Åke Larsson opponerade sig mot att vi hade talat om passivitet från regeringens sida. Men sedan ärendet behandlades våren 1967 är det ändå fasligt litet som har hänt. Som jag sade i mitt första inlägg har man låtit kommerskollegium göra en mycket förnämlig översikt. Man har redovisat det aktuella läget, och så säger man att man har inlett förhandlingar med Jugoslavien. Det är inte så värst mycket att komma med. Hjulen stannar på grund av övermäktig priskonkurrens. De där skrivna orden hjälper företagaren och de anställda mycket litet. Det behövs konkreta åtgärder. Om man, såsom skett i utskottsutlåtandet, jämför januari och februari 1967 med samma månader 1968 finner man att importen stigit med ungefär 16 miljoner kronor och exporten med en och en halv miljon. Detta visar att exporten i detta sammanhang betyder rätt så litet och har föga inverkan på det stora frågekomplex vi just nu diskuterar.

Herr talman! Herr Enarsson säger att det har hänt mycket litet. Men samtidigt erkänner man i reservationen att det är svårt att göra någonting. Vad är det ni syftar till? Vill ni att vi skall klippa till och stoppa all import? Nej, säger ni samtidigt. Vad är det ni vill egentligen? Ni vill att det skall hända någonting, men ni säger inte ut vad som skall hända. Ni talar om temporära åtgärder. Nåväl, regeringen har vidtagit temporära åtgärder mot koreaimporten och man förhandlar med de andra staterna. Men vad skall vi göra ytterligare? Samtidigt har ni också studerat vad kommerskollegium säger om svårighe terna att komma till rätta med detta område, Jag förstår faktiskt inte vad ni vill att regeringen skall göra utöver vad den gör — regeringen gör vad som är möjligt inom ramen för uppgörelsen i GATT. Jag har svårt att följa med resonemanget, ty samtidigt erkänner ni hur besvärligt det är att komma fram till det resultat som jag förstår att ni helst vill se — att det inte blir någon import alls.

Herr talman! Herr Åke Larsson frågade vad vi syftar till och varthän vi vill komma. Jag är delvis förekommen i mitt svar av herr Gösta Jacobsson. Men, herr Åke Larsson, kan det verkligen behöva ta år ut och år in att fundera på detta? Varför inte försöka? Här anges klart och tydligt vissa kriterier som ger underlag för att uppta förhandlingar. På sidan 21 talas det om dumping och vad som hör till det. Vi vet att det är svårt att komma fram den vägen. Men det står också ett annat alternativ — en importökning av sådana dimensioner, att allvarlig skada för inhemska producenter uppkommer eller hotar att uppkomma, kan också under vissa förhållanden ge rätt till skyddsåtgärder på tullområdet eller i form av kvantitativa importrestriktioner. Varför inte ta upp förhandlingar med de tre? Vi försökte ge en puff förra året. Kan det verkligen behöva ta ett helt år utan att det kan redovisas något som helst konkret resultat i det man bara säger att man har inlett förhandlingar med ett land, Jugoslavien. Om man tittar på sidan 9 finner man att antalet anställda sjunkit. år 1964 var det nära 92 090. år 1966 var det under 80 000. även hemarbetarna hade sjunkit med åtskilliga hundratal. Det är alldeles uppenbart att ett allvarligt hot hänger över dessa människor. Det måste väl ändå leda till att vissa krafttag tas inom ramen för de möjligheter som kan föreligga. Vi har aldrig sagt att vi skall gå in på sådana områden, där det blir ett störande insrepp i våra handelspolitiska förbindelser. Vi är i princip frihandlare lika väl som Övriga i detta hus. I detta läge, som vi bedömer som allvarligt, borde man väl ändå kunna försöka. Går det eller går det inte att göra någonting? Det har vi inte fått svar på i dag.

Herr talman! Det kanske är på sin plats vid detta stadium av debatten att någon som representerar textilbygden uttalar ett tack för det intresse, som man runt om i landet visar för denna fråga. Jag vet inte om jag är av naturen född pessimist, men jag tycker att det är mycket väsen för ingenting. Man har till och med mobiliserat en viss potentat för att komma fram, men inte heller det har gett några resultat. Läget i den bygd som berörs av detta är faktiskt för dagen det, att textilindustrin blivit så hårt trängd av den förda handelspolitiken att 125 arbetsplatser nedlagts på ett par år och 2 500—53 000 arbetstagare friställts. Många, och det gäller inte minst den äldre arbetskraften, upplever detta som en katastrof, varken mer eller mindre. Därtill kommer den oerhörda arbetslöshet som har drabbat en mängd oorganiserad arbetskraft och oorganiserade arbetsgivare genom att praktiskt taget all lönsömnad har försvunnit ur marknaden. Det finns kommuner i Sjuhäradsbygden, som i dag måste anslå medel för utbetalning av arbetslöshetsunderstöd åt textilarbetare som gått arbetslösa så länge att de blivit »utförsäkrade» ur organisationen. Det är alltså ett akut problem vi behandlar. Man kan syssla hur länge som helst med att diskutera ordalydelsen av reservationer och uttalanden av olika slag. Det ger ingenting i utbyte. Jag tycker att vi nu måste gå från ord till handling. Här sades nyss från talarstolen av en liberal ledamot från boråstrakten, att han inte kan göra upp med sig själv om att bryta med de liberala teserna om handelspolitikens frihet. Men situationen är allvarligare än så! Man måste vidta de åtgärder som över huvud taget är möjliga för att rädda vad som räddas kan för textilindustrin och konfektionsindustrin och de anställda där. För min egen del är jag bekymrad över den utveckling som jag kunnat konstatera, att taxeringsutfallet exempelvis i Sjuhäradsbygden av allt att döma kommer att bli synnerligen lågt. Där finns helt enkelt inte något reellt skatte underlag. Men det mest bekymmersamma nu är utvecklingen i kommunerna och i de nybildade kommunblocken — eller de som skall bildas — vilka nu skulle behöva en injektion för att överbrygga startsvårigheterna. Det återstår mycket att göra. Allting kostar pengar. Besvärligheter måste övervinnas. Men svårigheterna måste ändå lösas.

Herr talman! Min vän Torsten Andersson berörde ett uttalande från talarstolen av en liberal — som han sade — som inte ville bryta med den fria handelspolitiken. Jag undrar om han möjligen syftade på mig. I så fall vill jag framhålla att mitt anförande gick ut på att även en liberal — alltså anhängare av en fri handelspolitik — är beredd att göra avsteg från denna när förhållandena så kräver. Jag har också sagt att situationen i Sjuhäradsbygden är sådan, att avsteg är berättigade. Och jag har förklarat att jag instämmer med vad herr Gösta Jacobsson har anfört. Jag skall glädja herr Torsten Andersson med att helt instämma med de motiveringar för importbegränsande åtgärder som han här har framfört. Men anledningen till att jag röstar med utskottet är att jag inte kan se att utskottsmajoriteten och <reservanten egentligen drar olika slutsatser, annat än i den mån att reservanten vill att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t för att få restriktioner införda. Utskottet säger härvidlag, att Kungl. Maj:t underhandlar i frågan och att kommers kollegium förbereder åtgärder som kan erfordras. Med den allmänna inställning som utskottet har föreställer jag mig att resultatet av de åtgärder, som utskottsmajoriteten respektive reservanten föreslår, blir exakt detsamma. Under sådana förhållanden anser jag det vara mest riktigt att rösta för utskottet. Jag gläder mig dock åt den enighet i sak som jag har kunnat finna med herrar Torsten Andersson, Gösta Jacobsson och Enarsson.

Herr talman! Herr Ernulf och jag har olika uppfattningar så till vida, att jag säger hurra för den lilla skillnaden som föreligger mellan utskottet och reservanten. Jag kommer nämligen att rösta med reservationen. Jag tror nog att man får ta steget så långt ut som det är möjligt.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon polemik med den värderade ledamoten herr Ernulf, men det är väl ändå litet skillnad på utskottets skrivning och vad jag har sagt, mot bakgrund av vad som har hänt under den tid som förflutit. Utskottet förlitar sig på att det skall ske någonting, men det har ju skett fasligt litet. Vore det då inte skäl, om man accepterar att något görs, att ta steget över till att låta riksdagen ge regeringen en liten puff för att något skall ske. Detta är bara en reflexion som jag gör med hänsyn till herr Ernulfs yttrande.
Herr talman! Herr Torsten Andersson nar fullt riktigt konstaterat att skillnaden mellan hans och min uppfattning är att han vill säga hurra, medan jag avstår från att utropa detta. Herr Enarsson har dock naturligtvis rätt i att det finns någon skillnad mellan utskottsutlåtandet och reservationen. Reservanten tar direkt ställning i dag till vad man skall göra, medan utskottsmajoriteten ytterligare vill avvakta vad Kungl. Maj:t kommer att föreslå och vidta för åtgärder. Det var därför jag i mitt första anförande sade, att om de av utskottet antydda åtgärderna inte snart vidtas av Kungl. Maj:t, då har jag förbehållit mig möjligheten att återkomma och instämma i de direkta yrkanden på åtgärder som kan bli nödvändiga. När kommerskollegium sysslar med frågan och Kungl. Maj:t underhandlar, skall vi kunna unna regeringen den lilla frist det här är frågan om och inte föregripa de åtgärder det blir tal om. Skulle Kungl. Maj:t kunna åstadkomma ett avtal med de länder, från vilka lågprisimporten kommer, då tycker jag det är en överloppsgärning att som reservanten gör, utöver avtalet föreslå importrestriktioner. Jag föreställer mig för resten att det egentligen inte är reservantens mening att man då utöver avtalet skall vidta författningsinskränkningar av den ifrågavarande importen. Herr talman! Min slutsats är fortfarande att vi gagnar saken fullt ut lika väl med en anslutning till utskottsutlåtandet, om vi är beredda att följa frågan med uppmärksamhet och gripa in om Kungl. Maj:t skulle försumma den.

Herr talman! Tillåt mig i detta ärende som inledare vara kortfattad, även om jag är medveten om att här i riksdagen har förts många och långa debatter om domänverkets verksamhet under årens lopp. Det enskilda skogsbruket har i det statliga skogsbruket sett en konkurrent, som med olika åtgärder borde hållas tillbaka och inte tillåtas att expan dera. I någon mån har debatten mattats av. Allt fler människor inser att även det statliga skogsbruket har stor betydelse för den svenska skogsnäringen. De olika skogsägarkategorierna har många gemensamma intressen att tillvarata. Det gäller framför allt att framställa och saluföra svenska skogsprodukter på en alltmer hårdnande världsmarknad. 30 procent av våra exportintäkter härrör från skogssektorn, och därför finns det all anledning att genom effektiva åtgärder tillse att även i framtiden bevara denna för vår samhällsekonomi betydelsefulla export. Statens skogsföretag, domänverket och ASSI, har varit föremål för utredningar, och olika förslag har lämnats för att effektivisera och samordna såväl den skogliga som den industriella verksamheien. Vid behandlingen av proposition nr 103 har utskottet varit enigt om att samordning mellan domänverket och ASSI skall ske genom en gemensam styrelse. Däremot har det rått delade meningar inom utskottet beträffande domänverkets ekonomiska handlingsfrihet, beträffande domänverkets rörliga kredit i riksgäldskontoret och beträffande inriktningen och lokaliseringen av ASSI:s verksamhet. Vid dessa punkter har den borgerliga delen av utskottet med lottens hjälp bifallit motioner, och vi på den socialdemokratiska sidan har yrkat bifall till propositionens förslag, som ger domänverket och ASSI den handlingsfrihet som är nödvändig för att dessa företag skall få den konkurrenskraft som avses med effektivitetsförslaget. Jag ber, herr talman, att med detta få hänvisa till motiveringarna i våra reservationer nr 2, 3 och 4 med herr Mossberger som första namn, samtidigt som jag yrkar bifall till dessa.

Herr talman! På de flesta punkter i detta utlåtande biträder jag utskottets skrivning. Andra talare kommer dock att utveckla dessa synpunkter, och jag skall därför inte alls gå in på den stora fråga som utlåtandet behandlar. Vid punkten 4 i utlåtandet, som gäller riktlinjerna för domänverkets organisation, har herr Rimås i andra kammaren och jag anmält en blank reservation, vilket jag något vill motivera. Domänverkets organisationskommitté har i sin utredning som framlades i augusti 1967 uppställt vissa krav på de orter som kan komma i fråga såsom stationeringsorter för distriktskontoren vid den nya distriktsindelningen. Man har sagt att vid val av stationeringsort bör väljas orter med rimliga reseavstånd till de viktigaste förrättningsställena. Man bör välja residensstäder, och då främst residensstäder i län där domänverkets markinnehav är betydande. Efter vad jag kan förstå är det rätt självklara och fullt riktiga krav på en stationeringsort. Det anmärkningsvärda är att man efter att ha stälit upp dessa kriterier har gått förbi de städer som bäst uppfyller dem. Vissa remissinstanser är också mycket kritiska mot utredningen på denna punkt. Detta gäller bl.a. Domänverkets tjänstemannaförening, TCO samt länsstyrelsen i Örebro län. De två sistnämnda remissinstanserna hävdar att utredningens förslag är så dåligt underbyggt att ett beslut som grundar sig på detta är otänkbart. Flera motionärer har också fört fram samma tanke. Jag har själv i en motion yrkat på en förnyad utredning. En sådan skulle även enligt min uppfattning vara lycklig med hänsyn till vad som föres fram i motion nr 958 i denna kammare av herrar Åkesson, Yngve Nilsson och Ernst Olsson. Den motionen berör domänintendentens placering i södra Sverige. Orsaken till att jag endast har anmält en blank reservation är det förhållandet, som också är känt för kammaren, att domänstyrelsen redan nu har möjlighet att själv bestämma plats för distriktskontoren. Jag kommer inte att ställa något yrkande men vill uttala en förhoppning, nämligen att vad som står i utskottets skrivning, senare delen, om värdet av att domänstyrelsen själv får bestämma stationeringsorter, vilket borde medföra en smidig anpassning av organisationen, verkligen infrias. Jag tänker då speciellt på samordningen mellan ASSI och domänverket på det lokala planet, t.ex. i örebroområdet, där ASSI som bekant driver flera industrier. Jag tänker också på de stora förändringar som har skett i domänverkets markinnehav i bergslagsområdet genom markbyten med bl.a. Billerudsbolaget. Detta är enligt min mening ett par skäl för att domänstyrelsen borde ompröva sitt ställningstagande, innan den på alla punkter följer utredningens förslag.

Herr talman! Till 1967 års riksdag väcktes två likalydande motioner med krav på utredning rörande domänverkets organisation.

Det blev också riksdagens beslut, och såsom huvudmotionär i denna kammare nöjde jag mig med ett särskilt yttrande, vari jag förutsatte att riksdagen inom en nära framtid skulle få ta ställning till ett nytt organisationsförslag. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att vi redan några månader senare har fått oss förelagd Kungl. Maj:ts proposition nr 103 med förslag till effektivisering och samordning av statens skogsföretag m.m. Förslagets viktigaste innebörd är att statens skogsbruk genom domänverket och dess skogsindustri, AB Statens skogsindustrier, får sina verksamheter samordnade genom att de föreslås få i stort sett samma ledning. Vidare fastslås att statens skogsbruk och skogsindustrier skall drivas affärsmässigt och effektivt för att på lång sikt ge bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte. Domänverket föreslås att tills vidare liksom förut drivas under affärsverksform, vilket har föreslagits av den gemensamma beredning inom finansoch jordbruksdepartementen, som med ledning av skogsföretagsutredningens förslag har omarbetat materialet och lagt fram ett nytt förslag. Jordbruksutskottet har i huvudsak accepterat de grundlinjer för förvaltningen som departementschefen har dragit upp i propositionen. Det skulle ha varit av intresse att här närmare ha synat de olika aspekter som lagts på samordningen mellan de båda företagen — kanske framför allt de olika uppgifter som domänverket även i fortsättningen skall ombesörja — jag tänker då framför allt på skogsdriften kontra sociala uppgifter av typen naturvård och liknande. På grund av den tidsnöd som präglar riksdagens arbete så här i slutet av sessionen skall jag dock avstå därifrån och omedelbart gå in på de områden där utskottets lottmajoritet haft en från propositionen avvikande mening. Jag vill då först ta fasta på departementschefens uttalande där han säger: »Enligt min mening bör statens skogsföretag i princip handla och behandlas som varje annat ansvarskännande företag inom näringslivet.» Det är ur denna synpunkt som propositionens förslag i vissa hänseenden ter sig rätt märkliga och motsägelsefulla. Samtidigt som man i debatten kräver större insyn för det allmänna och mer öppenhet inom det enskilda näringslivet — vilket vi bl.a. erfarit i dagens morgontidningar och radions morgonnyheter — vill man ge skogsföretagen en synnerli gen vid och elastisk handlingsfrihet men avskär på samma gång riksdagen från insyn och medinflytande när företagen skall utnyttja sina fullmakter. Jag skall inte här upprepa argumenteringen i trepartimotionerna I:957 och II: 1214 utan direkt med några ord bemöta reservationerna 2, 3 och 4 av den socialdemokratiska lotitminoriteten. Utskottets skrivning innebär i vad den avser de i reservation 2 berörda punkterna endast att Kungl. Maj:t, som har att fastställa de avkastningskrav som skall tillämpas på domänverkets fastighetsinnehav, skall kontinuerligt förelägga riksdagen underlag för bedömning av skäligheten i dessa krav. Det är en ganska rimlig begäran av riksdagen, tycker man. Reservanterna vill undanhålla riksdagen denna insyn, Enligt propositionen skall domänverkets markfond upplösas och ersättas av en investeringsfond till vilken alla medel från markförsäljning föres. Denna fond skall — liksom tidigare markfonden — få användas för markförvärv i rationaliseringssyfte och för att förbättra arronderingen av kronans jordar, liksom även för mera varaktiga investeringar. Tidigare har gällt att årsöverskottet av domänverket inlevererats till statskassan, ett system som blivit hårt kritiserat. Därför skall nu, sedan statsmakternas avkastningskrav = tillgodosetts, återstoden överföras till en dispositionsfond. Enligt propositionen skall domänverket äga full frihet att förfoga över denna fond, även till markförvärv. Utskottet vill inte gå med på att denna fond utnyttjas till utvidgning av kronans markinnehav utan anser att den nuvarande markfördelningen «mellan kronan, enskilda och bolag visat sig lämplig och att därför markinnehavet förmögenhetsmässigt bör bibehållas oförändrat. Investeringsfonden torde ge medel nog till alla de markförvärv som ur strukturoch rationaliseringssynpunkt är önskvärda. När det gäller rätt för domänverket att bilda aktiebolag samt förvärva, förvalta och avyttra aktier i bolag förutsätter utskottet att sådant icke sker utan att riksdagen därtill lämnat tillstånd. Kravet på insyn från riksdagens sida motiverar detta. I reservation 3 vänder sig minoriteten mot utskottets förslag att domänverket för sin rörliga kredit i riksgäldskontoret skall betala samma räntesats som gäller beträffande statliga lokaliseringslån. Detta är helt motiverat av att domänverket i förhållande till andra skogsägarkategorier skall stå konkurrensneutralt. Reservanterna <förfasar sig över att procentsatsen då skulle bli cirka 2 procent högre än för närvarande. Därtill skulle jag vilja säga, att ju större skillnaden blir, desto större motiv för att utjämna den. För övrigt borde väl den nya investeringsfonden medföra att behovet av rörlig kredit minskar, helst om denna ej används för markköp som vi har föreslagit. Den sista reservationen av lottminoriteten gäller inriktningen och lokaliseringen av ASSI:s verksamhet. även här kan man peka på socialdemokraternas inkonsekvens; å ena sidan kravet på insyn och öppen redovisning från det privata näringslivet, å andra sidan obegränsade fullmakter och ringa insyn för de statliga företagen, där riksdagen ändå representerar ägarna. Det är dock inte som reservanterna vill göra gällande avsikten att hindra utvecklingen av ASSI eller att ge bolaget sämre betingelser att hävda sig i konkurrensen. Men hela propositionen avser ju samordning av statens skogsföretag. Det är väl då naturligt att riksdagen bör ha sitt ord med i laget, om ASSI skulle vilja ägna sig åt uppgifter som inget eller ringa har med skogen att göra eller vill etablera sig med industriell verksamhet på område, där domänverket icke i väsentlig omfattning kan förse företaget med råvara. Som propositionen är skriven ges ASSI fullmakt att företaga sig praktiskt taget vad som helst. Någon begränsning ges inte. Utskottet vill ingalunda hindra ASSI i dess utveckling, men utskottet vill absolut hävda att riksdagen bör få möjlighet att ta ställning vid varje tillfälle då ASSI mer väsentligt vill förändra sin produktion till annan råvara än trä. Herr talman! Med det sagda vill jag tillstyrka jordbruksutskottets utlåtande nr 32 med undantag av punkt 15, som herr Eskilsson senare kommer att beröra och där jag i likhet med herr Eskilsson tillstyrker reservation 5. När det gäller skogsbruket i övre Norrland vill jag personligen betyga mitt förtroende för domänstyrelsens åtgärder på dessa icke minst i föryngringsoch naturvårdshänseende så problemfyllda områden. Emellertid har debatten icke minst i Norrland, vilket vi blivit väl informerade om genom Domänposten och domänverkets övriga publikationer, varit så laddad och beskyllningarna för felaktiga bedömningar så självsäkra från ömse håll, att det från alla synpunkter bör vara lämpligt att låta den skogspolitiska utredningen se på motionerna och vara skiljedomare.
Herr talman! Om herr Skårman med begreppet insyn i företag menar att riksdagen i varje särskilt fall skall sitta och diskutera hur ett företag skall arbeta, tror jag att han missförstått innebörden av uttrycket. Kungl. Maj:t fastställer för närvarande driftstaten för domänverket, varvid även frågan om avkastningen behandlas. Domänverkets överskott redovisas i statsverkspropositionen, vilket skall ske även i fortsättningen. Motionärernas förslag att underlaget för bedömning av avkastningskrav för domänverket skall prövas av riksdagen är därför en begränsning av nuvarande handlingsfrihet. Vad beträffar räntan på domänverkets rörliga kredit bestäms denna efter överenskommelse mellan domänverket och riksgäldskontoret. Räntan motsvarar diskontot plus en halv procent och utgör liksom för övriga affärsverk för närvarande 6 procent. De statliga bolagen får motsvarande kredit till 6 1/2 procents ränta, vilket ansetis motsvara vad dessa senare företag skulle få betala för liknande kredit i öppna marknaden. Räntan på statliga lokaliseringslån är rörlig och utgör för närvarande 8 procent. Eftersom domänverket kvarstår som affärsverk är det inte motiverat att ställa andra förräntningskrav på domänverkets kredit än vad som gäller för övriga affärsverk. Motionärernas förslag att begränsa ASSI:s rätt att lokalisera industriell verksamhet till vissa områden hindrar ASSTI att aktivt medverka i strukturomvandlingen av den svenska skogsindustrin. Givetvis skall de praktiskt ekonomiska fördelarna av samarbetet med domänverket utnyttjas; arrangemanget med styrelsen bör vara en garanti för detta. Men att binda bolaget till att lokalisera nyverksamhet till vissa områden eller att försvåra eller eventuellt hindra beslut om ny verksamhet, vilket tycks vara motionärernas mening, kan icke vara praktisk ekonomi. Bolaget kan ha en roll i strukturomdaningen av sin bransch. För skogsbruket i gemen torde det innebära en fördel att ASSI kan etablera sig även i andra delar av landet än där statens skogar dominerar. Vi vet alla att man från många kommuner kommer till staten och ber om nya företag. Här är det möjligtvis ett statligt företag som skulle kunna ha intresse av att öppna verksamhet i någon av de kommuner som nu har sysselsättningssvårigheter. Skulle vi genom ett riksdagsbeslut försöka förhindra att någon sådan verksamhet startas? Jag anser att det vore alldeles felaktigt. Beträffande ASSI:s rätt att vidga sin verksamhet till projekt som inte har trä som råvara m.m. bör framhållas att många av de större skogsindustrier na under senare år vidgat sin verksamhet, t.ex. SCA, Mo och Domsjö samt Uddeholm. Tendensen att från ett basläge med en etablerad råvaru-, produktionsoch marknadsföringssituation söka nya kombinationer som resulterar i nya produkter, ofta med nya råvaror som bas, kan säkert bedömas stå sig rätt länge. Beslut om sådana produkter måste ofta fattas långt innan produkten blir marknadsförd, vanligen i en känslig internationell konkurrenssituation. Motionärernas förslag innebär stor risk för att goda förslag blir kommersiellt värdelösa.

Herr taiman! Det är kanske inte så lätt att omvända herr Magnusson, och jag skall i min replik fatta mig ganska kort. Vi vill inte på något vis hindra vare sig domänverket eller ASSI att utveckla sig. Men vi anser att riksdagen representerar ägaren — svenska folket — och att riksdagen inte skall lämna ifrån sig all beslutanderätt i fråga om hur dessa företag skall utvecklas. Vi vill förbehålla riksdagen rätt att ta ställning i mycket stora frågor, t.ex. omläggning av industrin från råvaran trä. Allt vad vi här diskuterar gäller ju skogsindustri. Jag skulle vilja se den riksdag som skulle gå emot t.ex. lokalisering av ett nödvändigt företag till en kommun i Värmland, i Norrland eller var som helst där man önskar ha det. Men när vi kräver insyn i enskilda företag, skall vi väl hålla på samma princip när det gäller de allmänna företagen, så att åtminstone ägaren får insyn där. Det är riktigt som herr Magnusson sade, att många skogsindustrier har vidgat sin verksamhet. Denna strukturomvandling till större och större enheter har tyvärr tvingats fram genom teknikens utveckling, och den medför de stora problem vi nu har att övervinna. Men detta har vi väl inte gått emot i vårt utskottsutlåtande. Det är endast fråga om att aktieägaren — svenska folket — skall få tillfälle att yttra sig och taga ställning när det sker några stora förändringar. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets utlåtande utom under punkt 15.

Herr talman! I debatten och i flera motioner med anledning av domänverkets norrlandspolitik på skogens område har en jämförelse mellan verksamheten vid domänverket och vid allmänningsskogarna kommit att tilldra sig ett alldeles särskilt intresse, vilket herr Eskilsson nyss nämnde. En sådan jämförelse är emellertid svår att göra på grund av att förutsättningarna för skogsbruket här är så olika. Beträffande allmänningsskogarna tilllämpas 1948 års skogsvårdslag. De sammanlagda kostnaderna för återväxtåtgärder behöver enligt denna lag inte överstiga det diskonterade värdet av alla framtida nettoavkastningar från det nya beståndet, beräknat efter 3 procent ränta. För de lägsta boniterna i de sämre avsättningslägena innebär detta att man endast behöver använda cirka 100 kronor per hektar till återväxtåtgärder. I praktiken torde detta ha inneburit att man sökt åstadkomma återväxt genom självföryngring, kanske även på områden där biologiska förutsättningar härför egentligen saknas. Domänverkets skogar har hittills skötts enligt 1933 års kronoskogsförordning. Denna tillämpas så att omfattande återväxtåtgärder vidtages även om förräntningen närmar sig noll. Detta har medfört att domänverket även på låga boniteter och i dåliga avsättningslägen utfört fullständiga återväxtåtgärder med bränning och plantering. I förordningen föreskrivs vidare jämn avverkning, vilket tillgodoser det allmännas intresse av kontinuitet i sysselsättningen inom skogsbruket och leveranserna till den skogliga förädlingsindustrin. Detta har dock inte möjliggjort för domänverket att utnyttja svängningar i konjunkturerna på samma sätt som en mindre skogsägare kan göra. Att siffermässigt söka belysa skillna derna i förutsättningarna för skogsbruket på kronans skogar och på allmänningsskogarna är vanskligt på grund av bristande underlag. Kronans skogar torde dock i genomsnitt ha en något sämre belägenhet, dels genom längre avstånd till kusten och dels genom att de i större utsträckning är lokaliserade till höjdlägena mellan dalgångarna. Denna sämre belägenhet, som är historiskt betingad, innebär lägre produktionsförmåga med lägre kubikmassa per hektar och klenare dimensioner, vilket tillsammans med de längre transportavstånden i väsentlig grad fördyrar avverkningarna. Till detta kommer att markerna i regel även är mer svårföryngrade, vilket medför dyrbara återväxtåtgärder. Under den senaste tiden har det dessutom visat sig att domänverkets årliga redovisning -— som i och för sig är av mycket hög kvalitet — inte är utformad för sådana jämförelser som görs i de av herr Eskilsson nämnda motionerna. Eftersom den årliga avverkningskvantiteten från allmänningsskogarna är relativt liten kan den säljas genom auktion. Priset per kubikmeter skog blir då ofta högt emedan köparna betraktar inropade poster som marginalkvantiteter. Domänverket däremot dominerar som bekant virkesmarknaden i Norrbotten och får därför räkna med lägre genomsnittspriser. I propositionen föreslås att områden där virkesinkomsterna inte täcker avverkningsoch reproduktionskostnaderna tillfälligt skall kunna lämnas utanför avverkningsprogrammet utan att kravet på uthålligt skogsbruk därmed överges. Den rationalisering som pågår inom domänverket och som i fortsättningen torde komma att bedrivas i ökad takt, kommer förmodligen att få effekt på sysselsättningen inom skogsbruket. Eftersom statsskogsbruket är den dominerande arbetsgivaren inom stora delar av Norrland och framför allt i Norrbotten, där domänverket äger mer än 30 procent av skogsmarksarealen, är det självklart att domänverket ställer ar betsobjekt, lämpliga som beredskapsarbete, till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande. I propositionen framhålls också att både domänverket och ASSI skall kunna åläggas uppgifter av i. ex. sysselsättningsfrämjande karaktär. Eftersom domänverket vid flera tillfällen förklarat att man kan ställa arbetsobjekt till arbetsmarknadsverkets förfogande och redan gör det i stor omfattning har det inte funnits anledning att ge domänverket något särskilt åläggande. I propositionen har också departementschefen starkt understrukit vikten av att domänverket ställer arbetsobjekt till förfogande.

Härigenom torde ett mycket stort antal arbetstillfällen kunna erhållas. Jag tror inte att en Överföring av kronoskog till andra ägare skulle ge ökade sysselsättningsmöjligheter, särskilt med tanke på att domänverket jämfört med andra skogsägare redan nu ligger på en hög avverkningsnivå och även bedriver ett mycket intensivt återväxtarbete. Utskottet har kommit till den slutsatsen att den i motionerna ifrågasatta Ööverföringen varken kan väntas resultera i förbättrat resultat i skogsdriften eller åstadkomma en ökad sysselsättning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få instämma i herr Magnussons yrkande om bifall till reservationerna nr 2, 3 och 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte gå in på frågan om olikheterna i bedömningen av domänverkets skogar och allmänningarnas. Därom tvistar som bekant de lärde — och det får de väl fortsätta med. Klart är i varje fall att vid de stora avvittringarna i Norrland fick domänverket de sämst belägna skogarna, framför allt skogar i inlandet. Det är höjden över havet som bestämmer skogens tillväxt där. I södra Sverige däremot är förhållandena mera likartade, och där kan man inte göra en sådan här åtskillnad. Herr Eskilsson frågade varför vi inte har velat vara med om att överlämna ifrågavarande motioner till den skogspolitiska utredningen. Men utskottet har klart skrivit att förslag med motsvarande innebörd har behandlats under tidigare riksdagar och hänvisats till dessa utredningar. Det finns ju ingen anledning att skicka papper till utredningar när de redan har dem under sina ögon.